Herr talman! Jag har åtskilliga gånger tidigare sagt att det vore bra om vi tänkte oss för när vi använder olika uttryck i den politiska debatten. Efter att ha lyssnat till dagens debatt måste jag konstatera att det har använts ord som verkligen inte hör hemmaii en seriös debatt som denna, i synnerhet som vi har så mycket gemensamt i utgångsläget för den. Låt oss komma ihåg att utgångsläget är att vi ändå måste komma till rätta med de samhällsekonomiska problemen, inte minst på de områden där det är nödvändigt med en korrigering av ogynnsamma trender. Regering och riksdag kan inte, som många redan har sagt, komma förbi att den kommunala sektorn därvidlag måste vägas in med stor tyngd. Det är vi alla överens om. Om vi har en gemensam uppfattning så långt, då tycker jag också det finns anledning att vara försiktig med påståenden som inte har täckning i realiteten. Här har exempelvis Hans Gustafsson, för att ge ett enda exempel, använt sig av uttrycket ”beslagta kommunala pengar”. När det nu påstås att det föreliggande förslaget strider mot grundlagen, så vill jag hänvisa till att vi tidigare har fört den debatten här i kammaren. Det gjorde vi år 1975, då socialdemokraterna stod fadder för två Hagauppgörelser i rad, vilka på sitt sätt betydde att man räknade av kommunala pengar till staten. Det var precis vad som skedde efter dessa uppgörelser. Men då hörde jag ingen socialdemokrat säga att man lade beslag på kommunala skattepengar. Då var det en normal åtgärd för att korrigera avvägningen av skatteintäkter mellan staten och kommunerna. Det finns anledning att mycket klart markera att alla har skäl att verkligen vara aktsamma om den kommunala självstyrelsen. När Paul Jansson tidigare påstod — om det nu var ett påstående — att jag vill vara med om att avskaffa den kommunala självstyrelsen, så har jag anledning att med stor kraft tillbakavisa detta. Jag har under mina år i den kommunala verksamheten, under åren i Kommunförbundet och under åren i regeringen verkligen försökt göra insatser för att stärka den kommunala självstyrelsen. En betydande avveckling av den statliga styrningen av kommunerna är på gång, ett arbete som stat-kommun-gruppen är ansvarig för. Centern är därutöver — det vill jagta mediden ekonomiska debatten — mycket bestämd i sin inriktning på att åstadkomma skatteutjämning mellan kommunerna i så stor utsträckning som möjligt, och man vill få till stånd ett allmänt statsbidrag som ger skatteutjämningseffekt. Jag tror det är en mycket viktig inriktning, som jag hoppas det skall bli enighet om. En förbättrad skatteutjämning ökar den kommunala självstyrelsen. Jag vill därutöver säga att när regeringen för 1983 har gjort den bedömning som här har redovisats av finansutskottets ordförande, av Rolf Rämgård och andra, så är skälet att vi anser att det också finns anledning att sammanväga de statliga och kommunala sektorerna. Regeringen gör i budgetpropositionen en mycket klar markering av vilken vikt man lägger vid den kommunala sektorn. I ett läge då vi måste föra en stram utgiftspolitik, har endast den kommunala sektorn fått chans att öka — med 3,3 20 under 1981 och i realiteten någonting mellan 1,5 och 2 26 under 1982. Målsättningen är 1 96 i volymökning. Det är en markering av den betydelse som regeringen tillmäter kommu nernas ansvar för människornas service. För vi skall komma ihåg att bakom alla de här resonemangen är det ju ändå människor. Det är inte fråga om skatteutjämningar, det är inte fråga om de tekniska termerna, utan bakom allt detta döljer sig individer. Det finns anledning, tycker jag, att mycket klart understryka att regeringspolitiken innebär omsorg om människorna. Sedan vill jag gärna än en gång säga, att skall vi få en rimlig chans att på lång sikt verkligen slå vakt om tryggheten för de svaga i samhället, då måste vi också göra en sådan prioritering att vi skaffar resurser för detta. Självklart är det ingen som i och för sig finner glädje i att t.ex. minska sysselsättningen inom den offentliga sektorn. Naturligtvis är den balanseringen gjord för att vi skall få resurser till insatser på andra områden som kan göra vår motståndskraft starkare och bidra till en utveckling framöver. Det är ju enkelt detta, och därom tycker jag att det borde råda stor enighet. Egentligen finns det också en rätt stor enighet, och vi har anledning att markera detta i en sådan här debatt. Sedan vill jag bara kort säga att det ofta sker en märklig redovisning. Det förs här i landet, bl.a. i massmedia, en diskussion om att regeringen gör de här åtstramningarna, när i grund och botten en bred majoritet i riksdagen är enig om att det skall ske. Socialdemokraterna ställer upp på att de specialdestinerade statsbidragen för 1983 skall minska med 600 miljoner. Det sägs inte ett dugg i debatten utåt om att vi är eniga på den punkten. Man kritiserar i de socialdemokratiska leden på det kommunala planet att det sker förändringar, men man är medansvarig på riksplanet till de förslag som föreligger. Man diskuterar, som Hans Gustafsson gjorde, hur regeringens förslag för 1983 — för det gäller bara 1983 — drabbar de enskilda landstingen och kommunerna. Men man tar väldigt litet med i bilden vad det socialdemokratiska frysningsförslaget innefattar. När det gäller den kommunala planeringen är det min och regeringens målsättning att vi skall kunna fullfölja intentionerna från kommunalekonomiska utredningen och från riksdagsbeslutet 1979 om att regeringen i god tid före finansplanens fastställande skall överlägga med kommunförbunden. Så har också skett. Överläggningar ägde rum i slutet av 1981, alltså mer än ett år före det år som vi nu diskuterar, nämligen 1983. Jag vill klart deklarera att det är mycket viktigt att fullfölja den samrådsuppläggningen. Man har ibland erfarenheter, som någon har sagt, från att sitta på andra sidan av bordet.

Då hade vi överläggningar om att få någon kompensation från statens sida gentemot kommunerna. Vi fick med oss 600 miljoner, men det var ju en mycket liten del av de pengar som de förslagen tog ifrån kommunsektorn. Hans Gustafsson var också med vid de överläggningarna, och jag vill gärna säga att vi har ungefär samma uppfattning, oavsett på vilken sida om bordet vi sitter. Därför vill jag, herr talman, understryka att när jag lyssnar på den här debatten och försöker analysera vad förslagen innebär kommer jag till att samstämmigheten är större än skiljaktigheterna.

Herr talman! Hans Gustafsson kan väl inte bestrida att det har skett betydligt större transfereringar från staten till kommunerna under senare delen av 1970-talet än tidigare. Det finns ju dokumenterat i både siffror och statistik, inte minst från kommunerna. Sedan till den effekt som det socialdemokratiska frysningsförslaget får för en kommun som har sparat; Hans Gustafsson tyckte att det var ett märkligt påstående jag gjorde. Man kan väl konstatera att det socialdemokratiska förslaget får en mycket stor betydelse för utbetalningsfasen, om t.ex. en måttligt stor kommun har en pågående stor investering. Antag att en liten kommun bygger en högstadieskola och under tidigare år har avsatt medel för det ändamålet. Den blir skyldig att låsa en väsentlig del av dessa medel i riksbanken, men samtidigt kan kommunen ha antagit entreprenör som har satt i gång bygget och inte har några möjligheter att stoppa det. Det blir ju en effekt. Man påstår nu att socialdemokraterna aldrig skulle gå med på att beskära den kommunala självbestämmanderätten och menar att vi har gått in för att helt enkelt ta ifrån kommunerna beskattningsrätten. Det är ju helt felaktigt. Som jag tidigare sade står den kommunala sektorn för en stor del av den totala ekonomin i landet, och därför måste den också inlemmas i kalkylen när det gäller effekterna på budgetunderskott och liknande. Man måste alltså ta med kommunerna i beräkningarna av besparingsarbetets effekter. Det är märkligt att socialdemokraterna, som jag nämnde, ger sken av att man aldrig tidigare har använt den här tekniken. Som Karl Boo konstaterade har man tagit in medel under mitten av 1970-talet. Den beskattade sjukpenningent.ex. tillfördes ju helt och hållet statsverket, och där rörde det sig om betydligt större belopp än det gör i dag.

Herr talman! Det var i ett replikskifte med Lennart Blom som jag rakt ut i luften ställde frågan: Kan det möjligen vara så, att kommunministern kan tänkas vara inne på samma banor som moderaterna eller vad har han för kommentarer? Lennart Blom underkände ju i sitt anförande fullständigt kommunalmännens förmåga att klara de här uppgifterna ute i kommunerna. Det är därför bra att kommunministern nu säger ifrån på den här punkten. Då kan vi väl fortsättningsvis lita på centerpartiet — som vi har gjort tidigare — såsom värnare av den kommunala självstyrelsen? Nu fick vi det beskedet, och det är i så fall välgörande. Men det gör en ju inte mindre fundersam över att regeringen ändå till riksdagen bär fram ett förslag om att dra in kommunala skattemedel och använda dem till att — i viss mån — täcka statliga budgetunderskott. Det är ju detta som vi har vänt oss emot. Att Karl Boo först gör den tydliga markeringen att han verkligen vill värna om den kommunala självstyrelsen men sedan ändå kommer till riksdagen med sådana förslag gör att vi blir lite fundersamma. Vi har tidigare fört en debatt här om kommunalt skattetak, som centerpartisterna sagt sig inte vilja ha. Men i den här skrivningen, sedan de kommit överens med moderaterna, tar de in en diskussion om kommunalt skattetak, och detta skall diskuteras också i den tänkta kommande expertgruppen. Det är i och för sig illavarslande att centerpartisterna efter att tidigare ha varit ståndaktiga och sagt att de inte är för något kommunalt skattetak, nu tar in det förslaget i expertgruppens överläggningar, som skall leda fram till ett permanent förslag om hur man skall kunna dra in kommunalskattemedel till staten. Jag tycker att också den biten i sammanhanget är illavarslande, herr kommunminister!

Herr talman! Jag vill gärna säga att ett av de uttryck jag refererade var just det som Hans Gustafsson använde när det gäller det förslag som regeringen och utskottsmajoriteten nu har lagt fram. Jag refererade icke andra uttryck som har använts i debatten, för jag ville knappast ta de orden i min mun i detta sammanhang. Men självfallet vill jag med detta inte säga att jag delar uppfattningen att ordlistans definition av uttrycket skulle täcka vad förslaget innebär — det får stå för Hans Gustafssons räkning. Jag hoppas att vi får möjlighet att diskutera de här ordens betydelse vid ett annat tillfälle. Sedan vill jag svara Hans Gustafsson på följande sätt: Hans Gustafsson sade att den statliga andelen för täckande av kommunala utgifter är ungefär status quo, och detta är riktigt när det gäller de senaste åren. Det är riktigt också när det gäller åren ganska långt tillbaka under 1960-talet. Men om man ser på de sista socialdemokratiska regeringsåren, finner man att socialdemokraterna ett år var nere på drygt 19 96 när det gäller täckande av kommunala utgifter med statliga medel. Andelen ligger ändå nu på mellan 25 och 27 9, och den har med varierande procenttal legat så under de senaste åren. Det ger belägg för att statsmakternas löfte gentemot den kommunala sektorn har infriats. Låt mig också kommentera det förslag som regeringen ursprungligen lade fram och självfallet också det ändrade förslag som kompromissen innebär, genom att ställa dessa båda förslag mot det socialdemokratiska s.k. frysningsförslaget. Jag vill då ställa en direkt fråga till Hans Gustafsson, men jag vill först slå fast att jag tar bestämt avstånd från — jag har gjort det tidigare och jag gör det också nu — att lagstiftningsvägen införa ett kommunalt skattestopp. Socialdemokraterna föreslår att man skall kunna frysa upp till 70 96 av en höjd kommunal utdebitering på grund av utgiftsökning. Men kan verkligen någon kommun i det här landet tänkas vilja höja utdebiteringen med en krona, när socialdemokraterna med sitt förslag — om det nu genomförs — skall lägga beslag på kanske ända upp till 70 96 av den kronan på en gång? Ligger inte det socialdemokratiska förslaget — och nu är jag kanske litet oförsiktig — ganska nära det moderata förslaget om skattestopp? Jag bara ställer frågan, kanske mer hypotetiskt än anknutet till verkligheten. Vi skall ju nu, som jag hoppas, genomföra den stora skattereform som ändå tre partier är överens om. Förändringen markeras på så sätt, att vi för inkomstlägen på upp till ca 110 000 kronor, räknat i 1983 års penningvärde, skall tillåta endast en 50-procentig marginalskatt, varav 30 procentenheter beräknas på kommuner och 20 på staten. Då kommer självfallet frågan om Åres kontra Danderyds utdebitering verkligen att aktualiseras och accentueras. Jag vill i det sammanhanget gärna säga, Hans Gustafsson, att den bästa vägen är att gå över en förbättrad skatteutjämning. En sådan kan uppnås även om vi inte — vilket också socialdemokraterna har anfört i sin motion — kan ställa mer pengar till förfogande. Man kan också förändra strukturen på skatteutjämningen, men som jag sade i mitt tidigare anförande hoppas jag att vi skall kunna hitta en lösning där vi kan flytta över mer av statsbidragspengarna till kommunerna genom ett skatteutjämningsbidrag av den karaktär vi har, kanske med någon förändring i form av ett allmänt bidrag i botten. Då kommer de här problemen närmare en lösning. Självfallet har en viss förändring skett genom uppgörelsen med moderaterna, men det väsentligaste är ändå att skatteutjämningsmedlen inte har reducerats, och det blir inte något kommunalt skattestopp. Förslaget innehåller enligt min mening mycket av det som vi från centern har ansett vara utomordentligt angeläget att slå vakt om. Det finns vidare anledning att säga att den kommunala självstyrelsen med dess stora inslag av omvårdnad om den enskilde givetvis innebär att vi skall ge människorna ett ökat inflytande över hur resurserna används. Därför är det min innerliga förhoppning att vi mer än vad vi hitintills har orkat med skall kunna decentralisera både verksamheter från staten ut till landsting och kommuner och också beslutsfunktionerna inom kommunerna. Den inriktning som vi är överens om, nämligen att inrätta lokala organ och verkligen lägga ut ansvaret på människorna ute i kommunernas olika delar, är utomordentligt viktig, inte bara för att vi skall få en bra resurshushållning, utan också för att vi skall kunna öka människornas medinflytande. Jag vill gärna sluta detta inlägg med att säga att jag tror att en av de verkligt stora frågorna i vår diskussion när det gäller en vitalisering av demokratin, inte minst den kommunala demokratin, är hur vi skall kunna åstadkomma resultat på det området.
Herr talman! Hans Gustafsson påstod att utskottsmajoritetens förslag var orättfärdigt. Jag skulle för min del kunna påvisa att socialdemokraternas förslag är ojämlikt. Det betyder nämligen för Stockholms kommun 0:20 per skattekrona, för Tyresö 0:22 och för Täby 0:15 per skattekrona. För Norrtälje blir effekten 0:73 per skattekrona och för Vallentuna 1:06 per skattekrona. För exempelvis Gnosjö innebär det socialdemokratiska förslaget 1:71 per skattekrona och för Nordmaling 1:45. För varje län går det att hitta exempel på den här ojämna fördelningen. Kom alltså inte och påstå att regeringsförslaget är mera orättfärdigt än socialdemokraternas! Därtill kommer, genom socialdemokraternas allmänna ekonomiska politik, att kommunerna genom den 2-procentiga momshöjningen får ytterligare 810 öre i kommunal utdebitering. Ser man på de förslag som tidigare har framförts från socialdemokratiskt håll, kan man konstatera att vi om en socialdemokratisk regering suttit vid makten under de senaste åren skulle vi ha haft 6 70 högre arbetsgivaravgifter. Det innebär betydligt större kostnader för kommunerna. Det rör sig om 2,5 miljarder per år. Jag tycker alltså inte att det när det gäller utskottsmajoritetens förslag finns belägg för talet om ojämlikhet och ojämn fördelning mellan kommunerna.

Herr talman! Jag vill bara göra den kommentaren beträffande resultatet av Hagauppgörelsen att staten ändå till sig avräknade pengar som normalt, enligt det gällande systemet, skulle ha gått till kommunerna. Nu har den icke-socialistiska regeringen fört över dessa pengar till kommunerna. Vi skall väl ändå kunna betrakta det som ett plus att den reformen har skett. Jag belyste frågan om statsbidragen till kommunsektorn tidigare, men vill gärna ta upp Hans Gustafssons uttalande att staten, om den behöver skaffa pengar, bör ta dem där de finns. Det låter verkligen enkelt. Skulle vi tillämpa den metoden på många andra områden, skulle vi kunna förenkla byråkratin åtskilligt i samhället, då är det bara att komma och hämta pengarna. I en långsiktig planering kan man inte ha detta resonemang som riktmärke, utan här gäller det en tillfällig — det skall jag gärna erkänna — uppläggning för 1983. Men mer långsiktigt måste man ha system som håller och som ger kommunerna planeringsutrymme. Sällan har diskussionerna förts så tidigt som under senare år om hur mycket den kommunala sektorn skulle ha att disponera i volymutveckling. Regeringen har meddelat sina propåer och även diskuterat dem mycket tidigt med kommunförbunden. När man därför nu kommer och påstår att det sker indragning under löpande år, som någon gjorde tidigare, vet jag inte vad som är avsikten med det. Det är 1983 vi diskuterar i dag och ingenting annat. Det är ändå några månader kvar till det aktuella datumet. Det kan också vara nödvändigt att än en gång understryka att stat och kommun inte existerar i skilda världar, utan det behövs ett samspel. Jag tror ingen regering, oavsett politisk kulör, inte inser detta. Den regeringen beaktar i så fall inte den stora roll som den kommunala sektorn spelar, och som jag hoppas den också kommer att få spela framöver. Därmed vill jag gärna säga, när man nu för in diskussionen på kommunernas och landstingens förutsättningar att ha en beredskap för ökade insatser mot arbetslösheten, att målsättningen självklart skall vara att prioritera ut så mycket resurser som möjligt till den konkurrerande sektorn. På så sätt skall vi öka våra förutsättningar för en välståndsutveckling i det här landet. I sig självt är det en utmaning. Är det så att den utmaningen inte kan ge tillräckliga resultat, måste man självklart göra också andra bedömningar. Jag vill gärna avsluta det här inlägget med att säga att för centerns del kan det aldrig bli fråga om att använda en ökad arbetslöshet såsom instrument i en ekonomisk-politisk diskussion.

Herr talman! Nästa år får vissa kommuner och landsting relativt gott om pengar som en följd av skatteunderlagets utveckling. Denna överlikviditet har den borgerliga riksdagsmajoriteten nu bestämt sig för att konfiskera, beslagta, och dra in till statens tomma kassakista. Från socialdemokratisk sida har vi sagt nej till den här formen av konfiskation, men är beredda att acceptera att man tillfälligt fryser ca 3 miljarder på ett räntebärande konto i riksbanken. Genom det socialdemokratiska förslaget kommer kommunerna i framtiden att kunna disponera sina pengar. Att socialisera en del av kommunalskatten framstår för oss socialdemokrater som minst sagt olämpligt. Det innebär, som Hans Gustafsson redan tidigare sagt, ett oacceptabelt ingrepp i den kommunala beskattningsrätten. Jag skulle dessutom vilja säga att det är ett uttryck för borgerlig feghet. Man försöker att på en indirekt väg höja skatterna i samhället. Som alla vet föregicks riksdagsbeslutet den 10 mars av en stor träta inom borgerligheten. Sådana trätor är numera legio i de flesta frågor som vi diskuterar här i riksdagen. Moderaterna, med sin vice ordförande Lars Tobisson i spetsen, hävdade med stor frenesi att moderaterna inte kunde acceptera regeringens förslag. Många spekulerade i att ett regeringsnederlag skulle bli höjdpunkten på årets finansdebatt. Så kom kompromissen i elfte timmen. Regeringsnederlaget var undanröjt och ett enigt förslag om att konfiskera kommunernas pengar remitterades till finansutskottet, där det nu har varit föremål för behandling. Men är det verkligen en kompromiss? Den konstruktion som valts framstår, om man tittar mer ingående på den, närmast som en kapitulation från mittenregeringens och mittenpartiernas sida. De mörkblå moderatränderna framstår med uppenbar tydlighet. Jämfört med regeringens ursprungliga förslag drabbas nämligen de skattesvaga kommunerna och landstingen nu betydligt hårdare. Många kommuner och landsting med svagt skatteunderlag tvingas säkert till skattehöjningar för att klara den uppkomna situationen. Jag frågar mig: Var detta verkligen mittenpartiernas ursprungliga avsikt? Låt mig belysa konsekvenserna av det reviderade förslaget med utgångspunkt i Göteborgs kommunalekonomi.

Då är som sagt att märka att dessa pengar åren efter 1983 skulle med ränta ha återgått till den kommunala kassan och motverkat kommande kommunala skattehöjningar. Det borgerliga slutresultatet för Göteborgs del blev betydligt dyrare än vad regeringen från början föreslog. Kompromissen innebär nämligen att staten tar ifrån Göteborg 167,3 milj.kr., vilket motsvarar 1:09 kr. av den kommunala utdebiteringen. Inte nog med det — det som regeringen tänkt skulle vara en engångsåtgärd avses uppenbarligen fortsätta även under kommande år. Några skatteintäkter från juridiska personer kan kommunalmännen i Göteborg eller i andra kommuner i landet inte räkna med, om moderaterna får som de villi framtiden. Och det får de uppenbarligen, när de diskuterar med mittenpartierna. Det är framför allt de tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm som drabbas särskilt hårt av den här kompromissen, medan däremot starka moderatfästen, där man oftast återfinner en stor andel höginkomsttagare, kraftigt gynnas genom den träffade överenskommelsen. På nytt har vi fått ett exempel på hur ekonomiskt svaga skall bära ökade bördor för att underlätta för dem som har en starkare kommunalekonomisk situation. Låt mig ta ett enda exempel som tydligt belyser detta påstående och som förklarar varför även den ståndaktige tennsoldaten Lars Tobisson i slutänden kunde acceptera den här kompromissen. Enligt regeringens ursprungliga förslag skulle Danderyds kommun med bl.a. Djursholm, som är en typisk höginkomstkommun, har fått avstå 24 milj.kr. av sina kommunala skattepengar, vilket motsvarar en åderlåtning på 1:96 kr. i kommunens kommunala utdebitering. Att märka är att Danderyd hör till de av landets kommuner som har den lägsta kommunalskatten. Efter uppgörelsen med moderater drabbas emellertid inte Danderyd särskilt hårt. Man får avstå endast 4,7 milj.kr., motsvarande 34 öre i kommunal utdebitering. Kompromissen innebär således att centerpartiet och folkpartiet när det gäller Danderyds kommun har gått ner från 1:96 kr. i kommunal utdebitering till 34 öre. Kompromissen innebär att en höginkomsttagare i kommunen, och det finns gott om sådana med 300 000 kr. i årsinkomst där, får en sänkning av sin kommunalskatt med 5 000 kr. Om vi däremot gör motsvarande jämförelse för Göteborg, finner vi att en metallarbetare där, som tjänar 75 000 kr. om året, genom den här kompromissen får ett skattepåslag på 800 kr. Detta är alltså resultatet av det som man kallar för en kompromiss. Det är ju ingen kompromiss. Centern och folkpartiet har totalt kapitulerat. Man lägger över ökade bördor på de skattesvaga kommunerna och lättar på bördorna för de skattestarka kommunerna. Framför allt framträder centerpartiets storstadsfientlighet, eftersom det är de tre storstäderna som får det Borgerlighetens starke man i Göteborg, det folkpartistiska kommunalrådet Lennart Ström, karakteriserar den här kompromissen som skenhelig. Jag tycker att det är en bra karakteristik. Det är skenhelighet från mittenpartiernas sida, när de säger att de har kompromissat, då de i realiteten har kapitulerat. Kommunministern sade här tidigare i dag att vi skall visa omsorg om människor. Ja, det tycker jag också att vi skall göra. Det är väldigt väsentligt att man gör det, men man frågar sig vad det är för människor som centerpartiet genom den här ”kompromissen” visar omsorg om. Jo, det är de verkliga höginkomsttagarna, de människor som bor i kommuner med ett bra skatteunderlag. Däremot visar man ingen som helst omsorg om de människor som råkar bo i kommuner med ett dåligt skatteunderlag. Framför allt vill man klämma åt de människor som bor i storstadsregioner. Jag vill, herr talman, sluta mitt anförande med att säga att jag blir minst sagt förvånad när en ledamot av finansutskottet, Rolf Rämgård, från denna talarstol med allvar hävdar att transfereringarna till kommunerna har ökat under den borgerliga regeringsperioden. Rolf Rämgård känner tydligen inte alls till konsekvenserna av förändringarna i de specialdestinerade statsbidragen till storstäderna. I debatten den 10 mars — jag hänvisar till protokollet från den dagen — visade jag att under de år som de borgerliga partierna har haft majoriteten i kammaren och innehaft regeringsansvaret har reduktionen av specialdestinerade statsbidrag till Göteborgs kommun motsvarat bortemot 2 kr. i kommunal utdebitering. Så har reduktionen av de specialdestinerade statsbidragen drabbat storstaden Göteborg. Min fråga till Rolf Rämgård är: Hur mycket får Göteborgs kommun i dagens läge i skatteutjämningsmedel? Om Rolf Rämgård inte vet det, kan jag tala om att det är 0 kr. Det är alltså resultatet av den omläggning av skatteutjämningen och den reduktion av de specialdestinerade statsbidragen som har drabbat storstadskommunerna. Härtill kommer den konfiskation, motsvarande mer än 1 kr. i kommunal utdebitering, som ni nu har kompromissat fram med moderaterna. Det är en orättfärdig politik, och det är förvånansvärt att centerpartiet ställer sig bakom den här typen av kommunal skattekonfiskation, eftersom den i första hand drabbar de skattesvaga kommunerna och landstingen.

Herr talman! När riksdagen den 10 mars 1982 diskuterade regeringens konfiskering av kommunalskatten, uppehöll jag mig vid konsekvenserna för Jokkmokks kommun. Jag försökte då förmedla den upprördhet som kommunmedborgarna i Jokkmokk kände. Jag kommer inte i dag att upprepa det jag då sade. Fortfarande råder dock samma indignation över regeringens handlande. Självfallet är det en följd av den osäkerhet och den oro som man känner inför framtiden. Genom att ta pengar från kommunen gör man både kommunen och medborgarna till understödstagare. Det är ett förkastligt förfarande. Kommunen kommer inte att kunna ha någon som helst långtidsplanering. Jokkmokks kommun har redan varit tvungen att meddela länsstyrelsen att den inte kan göra en femårsplan. De olika borgerliga regeringarnas politik har kännetecknats av ryckighet och kortsiktighet. Deras handlande har också påverkat kommunernas möjlighet till planering och förhindrat kommunerna att uppfylla sina förpliktelser mot kommunmedborgarna. Det är mycket allvarligt. Herr talman! Om man jämför uppgifterna i utskottsbetänkandet och de uppgifter som jag fått från Jokkmokks kommun, finner man skillnader i beräkningen av hur regeringens konfiskering kommer att drabba kommunen. Skillnaden beror på att regeringen grundat sina beräkningar på Vattenfalls bokslutsår 1979 81. Det är den senare beräkningen som gäller indragningsåret 1983. När det gäller Jokkmokks kommun är det av största vikt att rätt bokslutsår ligger till grund för beräkningarna. Vattenfalls resultat 1980 80 ligger till grund för beräkningen. Kommunen förlorar således 24,3 miljoner i stället för de 6,3 miljoner som redovisas i utskottsbetänkandet. Min fråga är: Varför denna skillnad? Är det möjligen så att det t.o.m. för regeringen är litet för magstarkt att öppet visa att man berövar en glesbygdskommun en tredjedel av skatteintäkterna? Herr talman!

Varför är det så anmärkningsvärt att en kommun med stora utnyttjade naturresurser har den högsta skattekraften? Det är viktigt att utskottets talesman Rolf Rämgård redovisar sina skäl till att Jokkmokks kommun inte skulle kunna ha den högsta skattekraften i landet. Att Jokkmokk inte skulle få ha den högsta skattekraften i landet är inget skäl för att konfiskera kommunala medel. Herr talman! Det har varit många turer kring den här kommunalskatteindragningen. Industriminister Åsling har vid två tillfällen — dels vid besök i Jokkmokk den 18 mars, dels vid glesbygdsseminariet i Östersund den 22 mars — sagt att Jokkmokks kommun har fått löfte om kompensation för den konfiskerade skatten. Enligt ett referat i Norrbottens-Kuriren den 20 mars sade industriminister Åsling: ”Jag vet att man i Jokkmokk upplevt omläggningen av beskattningen för juridiska personer som ett hotande moln.” Nils Åsling fortsatte: ”Det är de rika kommunerna i storstadsregionerna som ska lämna största bidraget. Det finns några kommuner som är undantagna, dit hör Jokkmokk. Det har i regeringen principbeslutats att Jokkmokks kommun ska hållas skadeslös.” Industriministerns tal i Jokkmokk om de rika kommunerna i storstadsområdena som drabbas överensstämmer inte med beräkningarna som redovisas i betänkandet. Som exempel kan jag nämna följande siffror: Danderyd 4,7 miljoner, Ekerö 2,8 miljoner, Lidingö 5,1 miljoner och Sigtuna 5,1 miljoner. En jämförelse med Jokkmokks 24,3 miljoner, som jag har redovisat tidigare, visar att konfiskeringen mest drabbar de svaga. Tydligen skall det svida i skinnet på glesbygdsborna, medan mer gynnade tätortskommuner kommer lindrigare undan. Det här är centerns decentralisering av ekonomiska problem från kanslihuset. Industriminister Åsling har försökt att dämpa människornas oro genom att hänvisa till principbeslutet. Jag tycker att det är viktigt att utskottets talesman Rolf Rämgård redovisar vad skadeslösheten skulle innebära för Jokkmokk. Hur många miljoner kommer Jokkmokks kommun att få i kompensation, om borgarna får majoritet i omröstningen? Det är mycket viktigt att Rolf Rämgård lämnar det beskedet, för oron är stor i kommunen. Fru talman! Det är upprörande att behandla en glesbygdskommun, som har betytt så mycket för landets välfärd, på ett sådant sätt att den inte ens har praktiska möjligheter att uppfylla de krav som ställs på den beträffande långtidsplaneringen. En regering som behandlar en kommun på det sättet inger inte respekt. Det är inte bara vi socialdemokrater som tycker att regeringens förslag, som har kompromissats fram tillsammans med moderaterna, är orättvist. Moderaten Per Petersson sade i kammardebatten den 10 mars: ”Förslaget till indragning av den kommunalskatt som Jokkmokk får från det statliga Vattenfall drabbar kommunen hårt och orättvist. Jag räknar med att den föreslagna borgerliga arbetsgruppen skall beakta Jokkmokks särart. Säkerligen måste staten tillskjuta andra medel för att hjälpa Jokkmokk om vattenkraftinkomsterna minskar. En sådan ”rundgång” är osäker och principiellt felaktig.” Jag håller med Per Petersson om att det här är hårt, orättvist, osäkert och principiellt felaktigt. Den arbetsgrupp som Per Petersson talade om har inte beaktat Jokkmokks situation. Däremot har ett enigt utskott — däribland även borgarna — ställt sig bakom uttalandet: ”Genomförs det socialdemokratiska förslaget drabbas inte Jokkmokks kommun på det sätt motionärerna anger.” Motionärerna som avses är Per Petersson och Eva Winther. Nu har Per Petersson och de andra borgerliga ledamöterna från Norrbotten, som i åratal i Norrbotten har propagerat för att en större del av Vattenfalls vinster skulle hamna i ursprungskommunen, praktiska möjligheter att åstadkomma detta genom att rösta på reservation 3. Det står klart och tydligt i utskottsbetänkandet, att om det socialdemokratiska förslaget genomförs, drabbas inte Jokkmokks kommun av konfiskeringen. Fru talman! Den här omröstningen kommer att visa om man menar allvar Nr 118 med sitt tal om att ge Jokkmokks kommun en chans att klara sitt ansvar och Onsdagen den uppfylla kommunmedborgarnas krav på social omvårdnad och utbildning för 14 april 1982 barn och dessutom att dämpa effekterna av de stora permitteringarna vid Vattenfall. Den kommunala Fru talman! Jag instämmer i Paul Janssons yrkanden.
Fru talman! Som framkommer i utskottets betänkande vill jag konstatera och trycka på att Jokkmokks kommun är garanterad en medelskattekraft på 136 26. På grund av inkomster från Vattenfall kommer kommunen att få en förstärkning av sitt skatteunderlag under åren framöver. Regeringen har också — även enligt den kompromiss som har träffats — avsatt 300 milj.kr. för att kompensera de värst drabbade kommunerna, inte enbart för minskat skatteunderlag utan även för skattebortfall. Därigenom har man i detta även inbegripit Jokkmokks kommun. Såsom också framhålls i utskottets betänkande ankommer det då på regeringen att göra den nödvändiga prövningen. Det står klart och tydligt i betänkandet. Där räknar man med att man skall kunna kompensera Jokkmokks kommun med de 300 milj.kr. som är avsatta.

Fru talman! Frida Berglund har direkt citerat och angripit mig i sitt anförande. Jag håller med henne om att Jokkmokks kommun, om detta förslag skulle genomföras ograverat och man inte hade tillgång till de 300 miljonerna — som man också enades omi den borgerliga gruppen i utskottet — skulle drabbas hårt och orättvist. Jag såge helst att Jokkmokks kommun fick behålla sina skattepengar från vattenkraftsutbyggnaden. Men såsom läget nu är räknar jag fortfarande med att Jokkmokks kommun kommer att få en riktig utdelning av de 300 milj.kr. som finns till förfogande för hårt drabbade kommuner, bland vilka Jokkmokks kommun står i särklass.
Fru talman! Rolf Rämgård säger att Jokkmokks kommun är tillförsäkrad en medelskatteklass på 136 26. F. n. har Jokkmokks kommun inga skatteutjämningsbidrag utan klarar sig på egen kraft. Medelskattekraften är nu 149 20. Med Vattenfalls vinstökningar, som i sin tur medför större skatteintäkter för kommunen, räknar kommunen med att skattekraften skall ytterligare öka. Vi har här en glesbygdskommun som genom att själv avstå från vissa delar av sin energi har gjort väldigt mycket för att öka välfärden i vårt land. När kommunen nu når den nivån att den kan stå på egna ben, skall regering och riksdag ta ifrån kommunen dess rättmätiga inkomster, så att kommunen åter 48 hamnar i den situationen att man måste till Stockholm och böna och be om stöd. Detta finner vi mycket anmärkningsvärt. Det är horribelt att behandla en kommun så som man gör i detta fall. Rolf Rämgård tillhör centern, som påstår att man värnar om de små. Men detta exempel visar att centern inte alls tänker på de små utan bara följer med moderaterna. Även detta är i mycket moderaternas påhitt. Jag hade inte väntat mig annat än att Per Petersson nu skulle böja sig för majoriteten. Även om jag innerligt hade hoppats att han skulle ha haft civilkuraget att rösta på vår reservation, hade jag kanske inte trott att det skulle gå så. Ni har själva skapat ordet rundgång. Varför lever ni inte som ni lär? Detta är ett typiskt exempel. Jokkmokks kommun kommer att behöva stöd, om man tar bort en tredjedel av dess skatteinkomster.
Fru talman! Jag kan konstatera att det socialdemokratiska förslaget medför att 4 milj.kr. skall frysas ned, vilket innebär 1:41 kr. per skattekrona. Även med socialdemokraternas förslag får kommunen komma till Stockholm och böna och be om att få tillbaka dessa pengar — om man nu får tillbaka dem. Skatteutjämningen, som vi står fast bakom och som vi vill bibehålla och helst förstärka, utgör en decentralistisk modell för att bevara och försöka förstärka glesbygdskommunernas förutsättningar. Jag kommer själv från en vattenkraftskommun, som har vissa skattekraftsproblem. Men jag anser — och det har vi fastslagit i centerns partiprogram — att vi skall ha en enhetlig företagsbeskattning här i landet. Det är inte särskilt rättvist att man skall ha olika beskattningar på företag i olika delar av landet. Det är bättre att man har en enhetsskatt för juridiska personer. Man kan sedan genom att slussa över dessa pengar till statskassan och omfördela dem via skatteutjämningen få en förstärkt skatteutjämning, om man får en enhetlig företagsbeskattning och tar skatten från de juridiska personerna direkt till statskassan. Men när det återigen gäller fallet Jokkmokk kommer den kommunen att kompenseras via de 300 milj.kr. som föreslagits.

Fru talman! Jag tycker att Frida Berglund är litet oförsiktig när hon börjar ta in socialdemokraternas förslag och visar hur det drabbar de olika kommunerna. Det är precis som Rolf Rämgård säger, att när det gäller Jokkmokks kommun så drabbas kommunen med 1:41 per skattekrona. Men när man då ser hur socialdemokraternas förslag drabbar Stockholms kommun, finner man att socialdemokraterna är mycket mer för Stockholm, som bara drabbas med ca 20 öre per skattekrona. Jag tror att de vackra ord som Frida Berglund använder när det gäller omsorgen om glesbygden bleknar när man får orsak att påpeka vad socialdemokraternas förslag innebär. Huvudproblemet är att vi i Sverige har statsutgifter som är 80 000 milj.kr. högre än de pengar som staten tar in. Någonstans måste vi spara, om vi över huvud taget skall komma till rätta med Sveriges ekonomi. Man har kommit till insikt att man måste spara även på de pengar som går ut till kommunerna. Jag räknar med att Jokkmokks kommun befinner sig i en sådan särställning att man måste få en verkligt god täckning ur de 300 milj.kr. som är avsatta för att hjälpa de värst utsatta kommunerna. Till dessa hör absolut Jokkmokk.
Fru talman! Jag vill fråga Rolf Rämgård, som talar om att man skall kompensera, vilket bokslutsår ni skall använda för era beräkningar. Det är också väldigt viktigt. Tänker ni gömma undan en del, som kommunen inte kommer att få del av? Jag vill ta upp talet om att socialdemokraterna tänker frysa in dessa pengar. Det är en väldigt stor skillnad att ha pengar räntebärande på banken än att någon annan gör av med pengarna eller redan i förväg har gjort av med dem. Till Per Petersson vill jag säga när det gäller sparandet, att någonstans måste vi spara. Jag tycker att detta är ett väldigt fint exempel på vad som händer när man inte lyssnar på andra utan går sina egna vägar när det gäller den ekonomiska politiken. Ni har raserat landets ekonomi — det har Per Peterssons parti varit med om. Nu måste man börja ta från Jokkmokks kommun, som har en stor arbetslöshet och som drabbas ytterligare av arbetslöshet när Vattenfall skär ner sin personalstyrka. Man har där långa avstånd och svårt att klara sin service. Men ändå får man sitta här och höra att det nu är dags även för kommunerna. Vad har ni gjort av alla dessa pengar som gör att vi har ett så stort underskott? Redan 1976, när ni började låna pengar till skattesänkningar för dem som var välbärgade, borde ni ha insett var vi skulle hamna. Detta är ett resultat av den förda politiken som ni får ta ansvar för. Jag känner mig upprörd när jag lyssnar på er över att ni tar det hela så lättvindigt, när det ändå är så mycket som står på spel för så många människor.

Fru talman! För ett år sedan besökte finansutskottet Västerås kommun, för att få en inblick i hur en kommun skulle klara de indragningar av kommunalskatteinkomster som då diskuterades, nämligen höjningen av det kommunala grundavdraget och minskningen av det kommunala skatteunderlaget för juridiska personer. Det var då fråga om att minska den kommunala sektorns utrymme med ca 1,8 miljarder kronor. Vi fann i Västerås en kommun som ambitiöst tagit itu med sparplaner och ställt upp särskilda sparmål för de olika förvaltningarna. Besparingar kunde redovisas genom att man under perioden 1982-1985 inte skulle återbesätta ett antal tjänster inom förvaltningarna när de blev vakanta, och man kunde peka på besparingar på materialsidan, minskade anslag till fackligt förtroendevalda, minskning av konsultarvoden, av parkytorna och av bidragen till föreningar och organisationer, strukturella förändringar av fritidsgårdsverksamheten m.m. Det var många för medborgarna angelägna saker som kommunen ändå ansåg att man behövde angripa. Trots detta hade man inte lyckats nå sparmålen, utan det fattades 5 milj.kr. för 1983, 7,5 milj.kr. för 1984 och 12 milj.kr. för 1985. Men man hade ett bra grepp om ekonomin och räknade med att kunna åstadkomma ytterligare besparingar, för att fram till 1985 försöka undvika en skattehöjning. Man räknade med att kunna lånefinansiera en större del av verksamheten, eftersom kommunen genom en under många år väl skött ekonomi under socialdemokratisk ledning inte hade någon större belastning på grund av lån. Dessutom var man kanske beredd att skjuta på vissa investeringar.

Som ett av kommunalråden sade: Vi kan snart inte planera för mer än en vecka i taget. Och nu kommer regeringen med nästa kalldusch för kommunerna, som innebär ca 94 milj.kr. i minskade skatteintäkter för Västmanlands av gruvoch stålkriser hårt drabbade kommuner och landsting. Och det innebär att de redan ambitiösa sparmålen inte håller längre, utan att man måste vidta ytterligare åtgärder, skära ned den kommunala servicen eller öka skatten med minst 1 kr. i vissa av länets kommuner. Är det något reellt sparande regeringen åstadkommer med den här indragningen av skattemedel från kommunerna? Jag anser att det mer är fråga om att kamrersmässigt flytta pengar inom den offentliga sektorn, att finansiellt stärka statens dåliga finanser på kommunernas bekostnad. Det måste kännas otacksamt för kommuner som hårt anstränger sig för att sköta sin ekonomi att behandlas på det sättet. Man måste också fråga sig vad det egentligen är för slags besparingar regeringen håller på med. Sedan hösten 1980 har flera sparplaner lagts fram, och budgetunderskotten har bara blivit större, arbetslösheten högre och den ekonomiska aktiviteten i landet lägre. Måste inte riksdagsmajoriteten snart inse att det finns ett samband mellan vissa av de s.k. besparingarna och den försämring av utvecklingen på olika områden som vi upplever? Måste man inte sätta sig ned och analysera vad olika besparingar som detta med indragningen av kommunernas skattemedel, införande av karensdagar m.m. leder till? Vad blir konsekvenserna av de kommunalskatteindragningar vi gör i dag? Ja, en konsekvens blir att arbetslösheten ökar. Åren 1977-1979 låg arbetslösheten bland medlemmarna i Kommunalanställdas förbund på mellan 2 och 3 26. Sedan de första besparingsplanernas dagar har den ökat till över 6 70 under 1981, och i dag är arbetslösheten uppe i 8,5 70. Med de åtgärder vi kommer att besluta i dag kommer dessa arbetslöshetstal att öka, och man får därmed ökade kostnader, fast på en annan post i budgeten, nämligen för arbetslöshetsersättning, förtidspensioner och olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det blir en fråga om att flytta pengar från det ena kontot till det andra. I dag har vi i Västmanland en arbetslöshet som ligger ca 190 över riksmedeltalet. Den senaste siffran är 3,8 96 mot 2,9 20 för riket. Kommunerna är i denna situation det yttersta skyddsnätet, och när man nu ytterligare försvagar detta skyddsnät så kommer de sociala problemen och sysselsättningsproblemen att växa. Detta drabbar ungdomarna och de mest utsatta grupperna i samhället, och på något sätt medför det ökade utgifter för såväl stat som kommun — såvida kommunerna inte kompenserar sig för de pengar staten drar in och höjer kommunalskatten. Då blir det en fråga om att kommunerna tar stötarna för statens dåliga ekonomi, att man via kommunalskatten tar in pengar som kan sägas gå direkt till statskassan. Det som ändå kanske är allvarligast när det gäller alla dessa retroaktiva indragningar av kommunala bidrag och skatter, som regeringen sysslat med under de senaste åren, är den känsla av uppgivenhet som sprider sig ute bland kommunalmännen oavsett partitillhörighet. De upplever att man helt saknar tilltro till deras vilja och förmåga att själva ta ett ekonomiskt ansvar. De känner sig leva på ett gungfly, och de känner att det snart inte spelar någon roll hur man anstränger sig. Den kommunala självbestämmanderätten urholkas gradvis. Man ställs gång på gång inför färdiga beslut, som man inte ges någon möjlighet att påverka. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 3, 5 och 6 och i övrigt till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 21.

Fru talman! Det har blivit allt svårare för kommuner och landsting i vårt land att genomföra en vettig långtidsplanering. Alltför ofta har under de senaste åren kommunernas planering ryckts sönder genom riksdagsbeslut som de borgerliga regeringarna bär ansvar för. Det gäller indragning av statsbidrag, t.o.m. med retroaktiv verkan, och ändrade regler och förutsättningar för kommunerna. Samstämmiga uppgifter från kommunerna i Örebro län vittnar om detta. Låt mig ta några exempel. Jag kan börja med min egen hemkommun, Ljusnarsberg, där följande har hänt de senaste åren: I princip redan beviljade statsbidrag till utbyggnad av avloppsreningsverket drogs in med retroaktiv verkan. Kommunen gick härigenom miste om 1,5 milj.kr. i investeringsbidrag. Detta motsvarar ca 60 öres skatteuttag under ett år eller, om pengarna lånas upp, ca 20 öres skatteökning under tio år. Det s.k. grundavdraget höjdes till 7 000 kr. samtidigt som skattekraften för juridiska personer reducerades. Detta innebar en sänkning av medelskattekraften i riket, vilket naturligtvis påverkade skatteutjämningsbidraget. Resultatet blev att kommunen förlorade 30-40 öre skattemässigt. Statsbidragen för bostadstillägg och kommunalt bostadstillägg, KBT, har sänkts i flera omgångar. Totalt har ca 1 milj.kr. i statsbidrag dragits in, vilket utdebiteringsmässigt betyder ca 35 öre. Just i samband med planerandet av kommunens nya lågoch mellanstadieskola försvann statsbidraget för skolbyggnationer. Det betyder 1,5-2 milj.kr. som kommunen nu får finansiera genom upplåning. Ändrade — senarelagda — utbetalningar av kommunalskatten betyder ca 200 000 kr. per år. Sammanfattningsvis har alltså Ljusnarsbergs kommun under de senaste två åren drabbats av statliga inskränkningar i transfereringar som motsvarar sammanlagt ca 1 kr. i skatteuttag. Effekterna av uteblivna specialdestinerade statsbidrag för reningsverket och skolan gör 50 öre. Tillsammans med de beslut som kommer att fattas i dag ger detta en total effekt på över 2 kr. i skatteuttag. Med den negativa befolkningsutveckling som ägt rum under flera år, med vikande sysselsättning och med den högsta arbetslösheten i Örebro län, innebär detta att kommunen raskt kan hamna i ett helt ohållbart ekonomiskt läge. I stället för en offensiv satsning på åtgärder för att stimulera näringslivet och skapa flera jobb måste kommunens arbete under de närmaste åren inriktas på att skaffa fram pengar för att kunna upprätthålla den fundamentala kommunala servicen.

Till detta kommer ett ökat behov av fastighetsoch vägunderhåll som man tvingats dra ner på de senaste åren. För Lindesbergs kommun blir effekten av des.k. sparplanerna för 1983 en minskning med totalt 15,5 milj.kr., vilket motsvarar ca 1:75 kr. i skattehöjning. I kommunens långtidsplanering t.o.m. 1987 innebär det en minskning med 77,5 milj.kr. Om Lindesbergs kommun skall kunna upprätthålla den servicenivå man i dag har betyder det en årlig skatteökning med 1:75. I Örebro kommuns planering har två alternativa kommunalekonomiska förutsättningar redovisats för 1983. Den ena baseras på regeringens förslag till finansplan och sparplaner inför 1983, medan den andra baseras på det socialdemokratiska partiets motioner i samband med dessa förslag. Utan att redovisa alla siffror vill jag nämna att skillnaden blir 38 milj.kr. i socialdemokratisk favör. Dessa pengar skulle bl.a. användas till underhåll av gator, till en utökning av daghem och familjedaghem, till en utökning av fortlöpande social hemhjälp och färdtjänst, till skolteaterverksamhet, till barnkulturcentrum, till utökning av biblioteksverksamheten och till ökade föreningsanslag, bl.a. för kvinnohus. Allt detta är viktiga och väsentliga verksamheter för Örebro kommuns invånare. För Örebro läns landsting blir effekten av utskottsmajoritetens förslag minskade intäkter med 66 254 000 kr. eller 71 öre per skattekrona.

Möjligheterna att förändra den situationen begränsas, eftersom utbyggnadstakten avseende såväl långvårdsplatser som hemsjukvård stryps genom den här indragningen av skattemedel. Ett annat exempel, som inte gäller särskilt mycket pengar men som betyder oerhört mycket för de människor det berör, är slopandet av portofriheten för taltidningen Öringen i Örebro och för distribution av talböcker inom länsbibliotekets verksamhet. Det gäller 170 000 resp. 108 000 kr. Fru talman! Jag skulle kunna fortsätta länge till att ge exempel från Örebro län. Totalt betyder förslaget till indragning att 52 195 000 kr. försvinner från länets kommuner — pengar som hade behövts för att hejda arbetslösheten, skaffa nya jobb och för att ge länsinnevånarna en hygglig service. Fru talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid finansutskottets betänkande och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jämtlands län har åtta kommuner. Sju av dem har den högsta kommunalskatten i landet. Det är till folkmängden små kommuner, men ytmässigt är varje kommun lika stor som eller större än flera landskap i södra Sverige. Vi har en utbredd glesbygd med långa avstånd. Även klimatförhållandena är annorlunda än i de södra delarna av landet, vilket gör att omkostnaderna blir högre. Ålderssammansättningen är dessutom mycket ogynnsam -— f. ö. sämst i landet enligt uppgifter vi fick i arbetsmarknadsutskottet senast i går. Vi har den avgjort största andelen personer över 64 år, och skillnaderna i ålderssammansättningen mellan Jämtlands län och övriga län skärps ytterligare fram till 1990. Både kommuner och landsting får göra stora insatser för att klara sysselsättningen inom länet. Ändå är arbeslösheten stor, inte minst den dolda De allra flesta som gått ut på arbetsmarknaden under senare år har gått till ett deltidsarbete, trots att de önskat heltid. Dessutom har vi den lägsta förvärvsfrekvensen för män och bland de lägsta för kvinnor. De kommunala kostnaderna för service, omvårdnad och sysselsättning blir betydligt högre för våra kommuner än för kommuner på andra håll i landet, vilket tar sig uttryck i den höga utdebiteringen. Mot den här bakgrunden framstår det som obegripligt att landsting och kommuner i mitt län skall avstå drygt 71 milj.kr. till staten, motsvarande en sammanlagd utdebitering på 1:31 kr. Det rimliga hade i stället varit att staten hade bidragit med den summan, så att vi i Jämtlands län hade haft en chans att klara de svåra problem vi brottas med. Vid flera tillfällen tidigare har vi representanter från Jämtlands län beskrivit den nedåtgående trend som länet befinner sig i på många områden. Det är ingen överdrift att påstå att vi befinner oss i kris, och då är det svårt att inse det vettiga i att redan svårt utsatta län skall avstå pengar till staten. Det går stick i stäv mot den regionalpolitik som de borgerliga partierna säger sig stå för. Då lär vi tillhöra det område som skall prioriteras! Varför gäller inte detta nu? Vad är det för rättvisa i att Strömsunds kommun, som f. n. har 33:50 i utdebitering, skall avstå från 4 144000 kr. som motsvarar 59 öre i skatteutdebitering till staten? Det är en kommun med utomordentligt stora problem. Strömsunds kommun har inga pengar på kistbotten. Ta kontakt med kommunalrådet J. M. Andersson i Strömsund och be honom berätta om kommunens bekymmer! Ge honom samtidigt råd om vad det är som kommunen skall avstå ifrån i fortsättningen. Eller Åre, den kommun som har den högsta utdebiteringen i hela landet, en kommun som t.o.m. vid några tillfällen, som vi nyss hörde, haft svårigheter att betala ut löner till sina anställda — varifrån skall kommunalmännen där ta pengarna? Skall de låna ytterligare? Det är den kommun som lånat mest hittills. Eller skall den kommun som redan har den högsta utdebiteringen ytterligare höja skatten? Det är inte heller så att de jämtländska kommunerna har speciellt hög service tidigare. Över huvud taget drabbar generella åtgärder av det här slaget speciellt fattiga kommuner. Även när det gäller indragningar av de specialdestinerade bidragen är det bekymmersamt. Jag fick häromdagen ett förtvivlat brev från skoldelegationens ordförande vid Kommunförbundets länsavdelning i Jämtlands län. Det är ett brev som också gått till utbildningsutskottet här i riksdagen. Det handlar om bekymmer med den fortsatta syo-verksamheten, alltså studieoch yrkesorienteringen. Vi har här i kammaren fattat beslut om att syo-insatserna i fortsättningen skall motsvara minst nuvarande nivå och att statens kostnad för syoverksamheten skall vara oförändrad. I budgetpropositionen föreslås emellertid kraftiga försämringar för glesbygdskommunerna i vårt län. Enligt länsskolnämndens beräkningar behövs ett tillskott på 935 000 kr. för att man skall kunna upprätthålla nuvarande nivå på syo-verksamheten. Skulle också det här förslaget bli riksdagens beslut, betyder det en drastisk försämring av möjligheten att ge eleverna studieoch yrkesorientering, speciellt i glesbygdskommunerna, eftersom de drabbas värst. Fru talman! Det är inte bara ett problem som landstingsoch kommunalpolitiker i Jämtlands län har. De är djupt oroade över utvecklingen i länet. De är besjälade av tanken att Jämtlands läns befolkning skall ha samma rätt till arbete, god service och omvårdnad som befolkningen i övriga delar av landet. Det kan de inte klara i dag och ännu mindre i fortsättningen med den ytterligare neddragning som nu föreslås. Som Karin Flodström nyss konstaterade är det dessutom också enligt kommunalmännen svårt att ha en god framförhållning med den ryckighet i besluten som f. n. råder. En långsiktig kommunal planering är i dag med andra ord omöjlig.

Fru talman! Den här debatten har i huvudsak handlat om de allmänna villkoren för den kommunala ekonomin och statsstöd till kommunerna. Karl Boo, Rolf Rämgård och flera andra har så bra förklarat den politik som förs att jag inte har anledning att kommentera den ytterligare. Jag har begärt ordet för att ta upp en mer speciell fråga, den som behandlas i motion 694. I den tas upp de problem som möter vissa kommuner som får ta emot många invandrare som kommer till Sverige utan att ha uppehållsoch arbetstillstånd. Eftersom vi har ett mycket väl utbyggt rättstrygghetssystem för sådana invandrare, blir det ofta långa väntetider i samband med överklaganden, omprövningar osv. Under tiden som dessa invandrare finns i landet utan arbetsoch uppehållstillstånd råder det ett stort behov av insatser av olika slag från kommunerna för att hjälpa dem i deras situation. Härför utgår statsbidrag i särskild ordning. I och för sig kan man konstatera att de bidragen är långt ifrån tillräckliga. Mitt ärende denna gång gäller emellertid det faktum att dessa personer inte är kyrkobokförda i resp. kommun och därför inte kommer med i kommunens invånarantal, när man skall räkna ut det genomsnittliga skatteunderlaget per invånare. Ändå är det självklart att också den gruppen kommuninvånare utnyttjar kommunens allmänna nyttigheter precis som alla andra. De går på kommunens gator, de utnyttjar kollektivtrafiken, de finns i skolorna osv. För kommunen är det ingen som helst skillnad om en invånare är kyrkobokförd där eller inte. Men när man skall räkna ut skattekraften, räknas dessa invånare som obefintliga i kommunen. För sådana kommuner som t.ex. min egen hemkommun Södertälje leder detta till att de förutom att de har speciella kostnader för dessa invandrare också får framräknad en för hög genomsnittlig skattekraft. Det i sin tur innebär att de inte får det skatteutjämningsbidrag som de normalt skulle vara berättigade till. För Södertäljes vidkommande innebar detta förhållande förra året en förlust av statligt skatteutjämningsbidrag och inomregionalt skatteutjämningsbidrag i storleksordningen 10 milj.kr. För innevarande år skulle beloppet bli mindre, eftersom antalet icke kyrkobokförda invandrare är lägre. Det är naturligtvis orimligt att det skall vara på det sättet. Det är en uppenbar orättvisa som missgynnar redan utsatta kommuner. Därför har Ylva Annerstedt och jag i en motion föreslagit en snabb utredning av en modell som innebär att man också kan räkna med den här gruppen invandrare, när man tar fram en beräkning på det genomsnittliga skatteunderlaget i kommunerna. Förslaget har behandlats någorlunda positivt av utskottsmajoriteten. Man bakar ihop detta med ett antal andra frågeställningar som rör skatteutjämningsbidraget och hänvisar till en framtida utredning. Det innebär att det hela skjuts på framtiden, och det är olyckligt. Detta är en så isolerad fråga att den bör kunna klaras av någorlunda snabbt. Jag yrkar bifall till motion 694. Socialdemokraternas hållning är minst sagt egendomlig. I en socialdemokratisk invandrarmotion har man precis samma yrkande som vi har i denna motion, dvs. att icke kyrkobokförda invandrare skall räknas in när man räknar ut det genomsnittliga skatteunderlaget. I det betänkande som vi har på vårt bord i dag säger däremot de socialdemokratiska reservanterna att detta inte är en lämplig modell. Man avvisar kategoriskt förslaget. Det är sorgligt. Det hade varit bra om socialdemokraterna i finansutskottet hade lyssnat på sina kolleger i arbetsmarknadsutskottet och tagit intryck av de sakliga synpunkter som de har. Men det har man alltså inte gjort, och det skall bli intressant att se hur socialdemokraterna kommer att agera i kammaren. Jag kan inte tänka mig att de som står bakom invandrarmotionen och de som representerar socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet kommer att stödja den socialdemokratiska reservationen här i dag. Det är sorgligt att socialdemokraterna har en sådan här negativ inställning till strävan att skapa rättvisa för invandrarkommuner. Nu finns det ändå ett hopp, även om vårt motionskrav skulle falla, att vi så småningom kommer att få rättvisa på detta område. Men om det blir socialdemokratisk valseger i höst, är risken stor att det är den linje som socialdemokraterna i finansutskottet har som kommer att segra och att möjligheterna att klara situationen för invandrarkommuner som Södertälje, Uppsala, Botkyrka och andra kommer att gå upp i rök. Det tycker jag vore utomordentligt beklagligt. Fru talman! Jag vill som sagt yrka bifall till motion 694.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

Fru talman! Vi har nu i flera timmar bevittnat en väl-orkestrerad uppvisning i indignationskonst från socialdemokratiskt håll. Det verkar inte vara någon hejd på alla de olyckor som väntar landets kommuner och landsting. Som Lennart Blom redan påpekat är den häftiga reaktionen förvånande, eftersom socialdemokraterna själva för 1983 föreslår en indragning av likviditet från den kommunala sektorn av samma storleksordning som den borgerliga majoriteten nu enats om. Den socialdemokratiska upprördheten framstår genast som mindre spontan och mera tillkämpad, när man tar del av en stencilerad cirkulärskrivelse som har utgått från den socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli, undertecknad av partiets huvudtalare i dagens debatt Paul Jansson. Den är daterad den 1 april — jag vet inte om det har någon symbolisk betydelse — och den är ställd till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i skilda valkretsar, i detta fall Stockholms län. Paul Jansson skriver följande: ”Onsdagen den 14 april skall riktlinjerna för den kommunala ekonomin behandlas i kammaren. I anslutning därtill har vi inom finansutskottet ansett det önskvärt att organisera en manifestation där kamrater från de län och kommuner som särskilt drabbas av regeringens och moderaternas indragning av kommunalskattemedel tar till orda för att belysa de konkreta konsekvenserna för resp. kommun. Vi skulle därför vilja att åtminstone en talare från Ert län/kommun förbereder ett inlägg till den kommunalekonomiska debatten den 14:e.” Mot denna bakgrund blir den socialdemokratiska demonstrationen mindre imponerande. Endast 8 talare från landets 24 län och ca 280 kommuner hörsammade kallelsen. Av de 13 socialdemokratiska ledamöterna från Stockholms län var det ingen som fann det mödan värt att åtlyda Paul Janssons uppmaning. Jag tolkar detta så, fru talman, att det ändå bland socialdemokrater finns en förståelse för de krav på kommunal återhållsamhet som den samhällsekonomiska verkligheten ställer och som återspeglades i krisgruppens frågor ut till partiorganisationen förra våren, likaså i Kjell-Olof Feldts uttalande om barnomsorgen i somras. Den realism som dessa försöksballonger vittnade om har sedan successivt undertryckts. Det skedde i svaren på krisgruppens frågor. Det blev också huvudintrycket av debatten vid partikongressen, som formade sig till ett starkt förord för fortsatt offentlig utgiftsökning. I socialdemokraternas partimotioner och propaganda nu i vår är insikten om det angelägna i att dämpa den kommunala expansionen alldeles som bortblåst. Men kanske Paul Janssons uteblivna besked på Lennart Bloms fråga angående eventuell återbetalning av indragna kommunpengar ändå är ett tecken på att man innerst inne förstår att den borgerliga ståndpunkten är nödvändig och ofrånkomlig. Fru talman! Det omöjliga i den officiella socialdemokratiska linjen, att satsa på en fortsatt offentlig expansionspolitik, har nu senast påvisats i långtidsutredningen. Jag räknar med att vi får återkomma till dess material i samband med ställningstagandet till den reviderade finansplanen, men det står redan nu klart att det beträffande den kommunala ekonomin inte räcker med den uppgörelse som träffats mellan de borgerliga partierna för 1983. Vi moderater knyter förhoppningar till den expertgrupp som skall utarbeta mer verksamma metoder för att påverka kommunernas volymutveckling och motverka kommunala skattehöjningar. Det är min övertygelse att de ståndpunkter som i dag kommer till uttryck i moderata reservationer, om nolltillväxt och kommunalt skattestopp, så småningom blir gemensam borgerlig politik. I den flera gånger åberopade artikeln av statssekreterare Bengt Westerberg i dagens tidning kan redan spåras en omprövning av regeringens uppfattning i moderat riktning. Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna och i övrigt till finansutskottets hemställan.

Fru talman! Mycket skall man höra i en sådan här debatt. Nu ondgör sig Lars Tobisson över att jag i ett meddelande till mina partivänner påpekat det förhållandet att vi har debatten om den kommunala ekonomin i dag och att det kanske skulle finnas intresse att få belyst från olika delar av landet och olika kommuner hur det borgerliga förslaget slår. Jag föreställer mig att vi har rätt att i parlamentet muntligen eller skriftligen lämna meddelanden till våra partivänner. Jag finner inget märkligt i ett sådant förhållande, men jag förstår att Lars Tobisson har ett intresse av att göra ett indignationsnummer av det, därför att det är en dålig sak som man från moderat håll försvarar. Lars Tobisson säger att det har blivit ett dåligt utbyte av uppmaningen till mina partivänner. Det tycker jag inte alls. Vi har fått höra många väldokumenterade anföranden från olika håll som visar vilka resultat det blir ute i kommunerna som följd av indragningen av kommunala skattemedel. Sedan säger Lars Tobisson att jag inte har svarat på Lennart Bloms fråga, om en socialdemokratisk regering lämnar tillbaka de här pengarna. Jag upprepar vad jag har sagt tidigare: Vi tar inga pengar från kommunerna. Vi har inga pengar att lämna tillbaka. Vi har vårt förslag om en tillfällig frysning av överlikvida medel för 1983. Hur de skall användas finns dokumenterat i vårt förslag till lagtext — det finns med i betänkandet, och Lars Tobisson kan läsa det. Det är uppenbart att vi kommer att följa vår linje. Även regeringens och moderaternas förslag betraktas som en tillfällig lösning för 1983. Sedan skall ju expertgruppen komma med sina förslag. Naturligtvis kommer vi att granska vad expertgruppen föreslår, om den nu överlever en socialdemokratisk valseger i höst — det får vi väl se. Men vi har redan sagt ifrån att vi inte är beredda att svälja någonting i förväg av vad en expertgrupp säger, en grupp som sannolikt blir sammansatt på ett sådant sätt att parlamentariskt inflytande fullständigt saknas. Jag tycker att vi har givit klara besked. Vi står för våra förslag och kommer att göra det även i fortsättningen.
Fru talman! Jag förmenar inte på något sätt Paul Jansson rätten att skriva till sina riksdagskolleger och påminna om en debatt i kammaren eller att t.o.m. organisera en manifestation, som orden föll. Vad jag påpekade var att resultatet av demonstrationen kanske inte blev så imponerande som det kan tyckas att man kunde ha åstadkommit, om det verkligen fanns en spontan glöd bakom de uttalanden som har gjorts. Jag konstaterar också att i det här speciella fallet med brevet, som hade gått till 13 socialdemokratiska ledamöter från Stockholms län, var det ingen som hade känt sig tillräckligt berörd eller upphetsad för att ta fasta på uppmaningen. Sedan vill jag åter slå fast att Paul Jansson, trots att han nu har haft åtskilliga tillfällen till det, inte lämnar ett svar på den raka frågan, om socialdemokraterna efter en eventuell valseger i höst skulle återbetala de pengar som jag räknar med att den borgerliga majoriteten här i kammaren om en stund kommer att besluta att dra in från kommuner och landsting.
Fru talman! Jag är tacksam för att Lars Tobisson inte förmenar oss rätten att meddela oss med våra partivänner i Sveriges riksdag. Jag föreställer mig att han som förste vice ordförande i moderata samlingspartiet har samma inställning, och jag tänker inte heller förmena honom rätten att ha dessa kommunikationer. Men när Lars Tobisson nu ondgör sig över att jag skulle ha misslyckats med uppropet, därför att det var så få som deltog i debatten, tycker jag att det är fel, eftersom vi, som jag tidigare nämnde, har fått många bra bevis på hur illa det förslag slår som moderaterna och mittenpartierna nu presenterar riksdagen.

Jag tycker att det är fullt legitimt, och jag förmenar ingen den möjligheten att kommunicera med partivänner i riksdagen.
Fru talman! Jag ger nu Paul Jansson ännu en chans att lämna ett rakt svar på den fråga som Lennart Blom började med att ställa och som jag har upprepat: Kommer socialdemokraterna att återbetala de pengar som den borgerliga majoriteten om en stund kommer att besluta om att dra in från kommuner och landsting, om och när socialdemokraterna återkommer till makten?
Fru talman! Jag upprepar vad jag sade tidigare: Här har vi den situationen att en borgerlig majoritet i riksdagen skall konfiskera 3,5 miljarder av kommunala medel. Sedan kräver man oss på besked om att vi å andra sidan skall vara hederliga och lämna tillbaka de pengar som en borgerlig majoritet har konfiskerat. Det är en ganska märklig debatt vi för, och jag har gett det besked som finns att ge: Vi står för våra förslag. Vi har icke för avsikt att beröva kommunerna några skattemedel.

Fru talman! Sverige har under årtiondena efter andra världskriget blivit ett invandrarland. Människor från många olika delar av världen har sökt sig hit och blivit mottagna här. En viktig och av de allra flesta i vårt land godtagen ambition har varit att invandrare av skilda nationaliteter och infödda svenskar skall kunna leva i fred och samverkan med varandra och med respekt för de olika gruppernas särdrag. I stort sett har vi också lyckats förverkliga denna ambition. Öppna kontroverser av mera allvarligt slag har dess bättre varit rätt sällsynta. Den tolerans och vilja till förståelse och samarbete som vi menar skall gälla i de här avseendena är ett utflöde av de allmänna idéer som bör gälla i en demokrati. Detta är f. ö. på olika sätt fastlagt redan i regeringsformen. De lagregler i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken och de förslag till förändringar av dessa regler som nu är uppe till debatt och beslut har samma syfte. De är avsedda att ytterligare markera samhällets strävan att motverka motsättningar mellan grupper och förödmjukelser och förföljelser mot grupper med vissa särdrag. Bestämmelserna är visserligen generella och gäller således för infödda svenskar lika väl som för invandrare och oavsett hur länge man vistats i landet, men det grundläggande motivet för bestämmelserna har onekligen varit att ge minoriteter av olika slag, däribland invandrare, ett särskilt skydd. Det är också detta som står i förgrunden vad gäller de förändringar som nu är aktuella. Man kan naturligtvis resa frågan hur länge ett sådant här särskilt skydd skall behöva finnas. Man måste hysa den förhoppningen att det skall bli överflödigt i en inte alltför avlägsen framtid. Att det finns är i grunden ett misslyckande och ett bevis på att de idéer om tolerans och vidsynthet som borde vara självklara normer på det här området utan skrivna regler inte vunnit allmänt genomslag. Erfarenheterna runt om i världen visar tyvärr motsatsen. Diskriminering och förföljelser är vanliga företeelser. Och vi måste vara på vår vakt även i vårt land. Motsättningar kan lätt blossa upp och hårdna. Det nu aktuella lagförslaget består av två delar. Det gäller reglerna för hets mot folkgrupp dels i tryckfrihetsförordningen, dels i brottsbalken. Eftersom det är tryckfrihetsdelen som behandlats i konstitutionsutskottet, skall jag knyta några kommentarer till den delen. Frågan är hur lagregleringen skall vara utformad för att bäst tillgodose det syfte man har med lagbestämmelserna. De skall tillgodose det primära skyddsintresset, men de får inte vara så utformade att de förhindrar en saklig debatt om t.ex. invandrarfrågor. En grundläggande del av demokratin är också yttrandeoch tryckfrihet. Problemen i samhället skall kunna diskuteras öppet och fritt. Det är generellt sett det bästa sättet att åstadkomma förbättringar och förändringar av normer och attityder. Ingen tjänar på att problemen sopas under mattan. Det är tvärtom ett rätt säkert sätt att konservera fördomar och motsättningar. Det behjärtansvärda skyddsintresset står således mot det lika behjärtansvärda yttrandefrihetsintresset. Det är en motsättning som man inte kan komma ifrån. När man tillgodoser skyddsintresset innebär det en begränsning av yttrandefriheten. Det är således en avvägning man måste göra vid lagregleringen, och hur man än gör denna så uppkommer det en grå zon, där det blir rättstillämpningen som slutligen får avgöra var gränsen mera bestämt skall gå. Om man är missbelåten med rättstillämpningen, är det lagstiftaren som får träda in igen och försöka komma fram till nya preciseringar. Det är också denna avvägning mellan skyddsintresset och yttrandefrihetsintresset som har stått i centrum för debatten varje gång bestämmelsen om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen har ändrats. Så har det varit nu också. Vad det har gällt är dels vilken krets av människor som skall omfattas av skyddet, dels hur den brottsliga handlingen skall beskrivas. Enligt justitieministerns förslag till ändrad bestämmelse i tryckfrihetsförordningen skall det vara otillåtet yttrande att i tryckt skrift framställa ”hot mot eller förakt för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse”. Detta anges innebära en betydande utvidgning av den skyddade kretsen av människor. De nuvarande bestämmelserna har i rättspraxis inte ansetts ge skydd mot skymfande angrepp eller hot mot invandrare i allmänhet. Men det skall lagen göra genom den nu föreslagna utformningen och vad som sägs därom i motivskrivningen. I denna del har förslaget inte gett upphov till några större kontroverser, och utvidgningen har godtagits av konstitutionsutskottet. Däremot har det varit en rätt omfattande debatt om förslaget till ändring av brottsbeskrivningen. I den nuvarande bestämmelsen står det ”hot mot eller missaktning — —--”. I justitieministerns förslag har ordet ”missaktning” bytts ut mot ”förakt”. Förändringen grundar sig på en omfattande kritik av begreppet missaktning under remissbehandlingen av det utredningsförslag som ligger till grund för propositionen. Det var dels vagt, menade man, dels alltför vidsträckt. Som ersättning föreslog yttrandefrihetsutredningen i sitt remissvar ordet ”förakt”, och det är således detta förslag som justitieministern följt. Det bör kanske påpekas — inte minst med hänsyn till de motioner som sedan väcktes i riksdagen av socialdemokraterna och kommunisterna — att yttrandefrihetsutredningen, som har representanter för samtliga riksdagspartier, var helt enig i sitt förslag. I anslutning till vad yttrandefrihetsutredningen sagt framhåller justitieministern i propositionen att ”förakt” otvivelaktigt markerar det straffvärda området språkligt bättre. Och han framhåller också att det är möjligt att man i begreppet missaktning kan tolka in uttalanden som endast syftar till att presentera vissa sakförhållanden av en för någon folkgrupp ofördelaktig karaktär. Om man i stället använder förakt som brottsrekvisit, ser han ingen faktisk begränsning av utrymmet för en allmän debatt rörande exempelvis invandringspolitiken, förutsatt att denna inte förs i för invandrare direkt kränkande former. Avsikten med förändringen av brottsrekvisitet till förakt var således att få en bättre precisering och att inte riskera en alltför hård begränsning av den fria debatten i viktiga men kanske känsliga frågor. För min del vill jag gärna säga att jag vid läsningen av propositionen, liksom tidigare vid behandlingen i yttrandefrihetsutredningen, tyckte att den avvägning som här gjordes var rimlig och riktig. Det fanns också i konstitutionsutskottet en majoritet för förslaget. Socialdemokraterna ville dock nu bibehålla begreppet missaktning men utreda frågan ytterligare. Vid behandlingen av motsvarande bestämmelser i justitieutskottet visade det sig att det där fanns majoritet för att t. v. bibehålla begreppet missaktning i brottsbalksdelen. Det fanns således risk för att riksdagen skulle komma att fatta två olika beslut i denna fråga, vilket skulle kunna leda till skilda lydelser i tryckfrihetsförordning och brottsbalk. I det läget blev till slut besluten i såväl konstitutionsutskott som justitieutskott att man temporärt skall låta begreppet missaktning stå kvar men samtidigt hemställa om att yttrandefrihetsutredningen på nytt skall få i uppgift att grubbla över vilket brottsrekvisit som skall finnas.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

Fru talman! Jag har inte räknat de punkter där jag är ense med herrarna Hilding Johansson och Bertil Fiskesjö. Jag konstaterar bara att efter vad de sagt har jag egentligen inte så förfärligt mycket att tillägga. Jag skall kanske säga, efter den litet semantiska diskussionen om innebörden av ordet missaktning resp. ordet förakt, att jag har motsatt uppfattning mot herr Johansson. Jag tror att orden är tämligen likvärdiga. Går man till synonymordböcker finner man att när det gäller ordet förakt är missaktning den först valda synonymen, och slår man upp ordet missaktning finner man att förakt står som första synonym, så det är tämligen likgiltigt.

Vi har i justitieutskottets betänkande sagt att vi har förståelse för tanken att ta bort ordet missaktning ur lagrummet. Missaktning är, säger vi, en ganska vag bestämning, och användningen av det begreppet kan ge upphov till en oklarhet om rättsläget som inte är önskvärd. Därför, fru talman, föreslår jag riksdagen att biträda justitieutskottets hemställan i denna del. Men tanke på att jag har ett förflutet i ärendet — jag deltog i den debatt vi hade 1970, när lagstiftningen fick sin nuvarande utformning — har jag i ett särskilt yttrande anlagt vissa synpunkter på lösningar som bör övervägas i det fortsatta utredningsarbetet. Liksom Hilding Johansson är jag inte på något sätt benhård när det gäller vilken lösning som kan vara den riktiga. Jag skall inte förlänga debatten genom att läsa upp vad jag skrivit i mitt särskilda yrkande, utan jag nöjer mig med att hänvisa till det.

Fru talman! Regeringens proposition 1981/82:58 om ändring i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken om hets mot folkgrupp har framlagts med anledning av det förslag till åtgärder som diskrimineringsutredningen har presenterat efter slutfört arbete. Syftet med diskrimineringsutredningens arbete var bl.a. att undersöka möjligheterna att föreslå en lagändring, innebärande en skärpning av lagen, så att skyddet för invandrare mot olika yttringar av diskriminering, hets och invandrarfientlighet förstärks. Ett sådant förslag till lagändring som förstärker skyddet för invandrarna är helt nödvändigt enligt vår uppfattning, med tanke på den omfattande aktivitet som bedrivs av vissa nazistiska och fascistiska grupper, som i den ekonomiska krisens och arbetslöshetens spår försöker underblåsa rasistiska och invandrarfientliga fördomar. Även om propositionens syfte var att lägga fram förslag som stärker skyddet för invandrare mot diskriminerande behandling, innehöll propositionen förslag till lagändring som skulle kunna ha en motsatt effekt. Jag syftar på propositionens förslag att byta uttrycket missaktning mot ordet förakt. Nu kan man med tillfredsställelse konstatera att utskottet har tillstyrkt våra motionsförslag och genom att avstyrka propositionens förslag har intagit ståndpunkten att uttrycket missaktning fortfarande skall finnas kvar i lagstiftningen.

Fru talman! När man läser konstitutionsutskottets uttalande kan detta tolkas som att uttrycket missaktning i den nuvarande lagstiftningen innebär en viss skärpning av tillämpningen av lagen, så att tryckfriheten kan vara i fara. Jag vill fästa utskottsledamöternas uppmärksamhet på det faktum att så inte alls är fallet. Med den nuvarande lydelsen av lagen, där ordet missaktning är brottsbeskrivande, kan en organisation som är känd som förespråkare för rasistiska idéer uttrycka sig så här: ”Sverige åt svenskarna eller vill du att invandrade negrer, mongoler, zigenare och judar skall bli herrar i vårt kära fosterland. Det var tysta knegande svenskar som gjorde Sverige till vad det är i dag: Låt det även i fortsättningen bli svenskar som bor här. Sverige åt svenskarna. Stoppa invandringen — slå vakt om vår nordiska ras, stoppa den fria aborten, som mördar svenskarna innan de föds, stoppa importen av färgade adoptivbarn.” En organisation kan alltså uttrycka sig på det viset i dag — och en åklagare finner att det inte innebär den missaktning som lagrådet talar om! Fru talman! Jag har inget yrkande i ärendet, men jag ville fästa utskottets uppmärksamhet också på detta faktum.

Fru talman! Jag måste säga att jag förstår dem som förvånats över de olika turerna i regeringens och riksdagens handläggning av frågan om skogsbesprutningar. Vi socialdemokrater har i våra partimotioner i miljöfrågorna år efter år pekat på de risker som kan vara förknippade med den samlade effekten av en ökad användning av kemikalier i hemmen, i arbetslivet och i naturen. Den spridning av kemiska bekämpningsmedel som förekommit i skogsbruket har visserligen inte på långa vägar varit av samma omfattning som exempelvis den som sker i jordbruket. Skall vi emellertid kunna komma åt riskerna med de samlade effekterna av kemikalieanvändningen, måste vi på varje område göra vad som är möjligt. Partipolitisk enighet har också rått om stor effektivitet när det gäller lövslybekämpningen med kemiska medel. Denna enighet kom bl.a. till uttryck vid antagandet av nu gällande skogsvårdslag. I detta sammanhang föreslog vi socialdemokrater att kommunerna skulle ha möjlighet att säga nej till skogsbesprutningar inom sådana områden där denna metod för lövslybekämpning från allmänna miljövårdssynpunkter kunde bedömas vara olämplig. I det betänkande om lövslybekämpning som avgavs av den utredning som har till uppdrag att se över kemikalieanvändningen i jordoch skogsbruket enades centerpartiets, folkpartiets, moderaternas och socialdemokraternas företrädare om ett förslag som i princip tog fasta på de tankegångar om kommunernas roll i sammanhanget som framfördes i den socialdemokratiska motionen våren 1979. Kommittéförslaget fick ett starkt stöd i remissbehandlingen. Jordbruksministern förkastade emellertid förslaget i den proposition han förelade riksdagen. Han förordade i stället ett principiellt förbud för användande av kemiska bekämpningsmedel, med möjligheter till dispenser. Utredningens förslag innebar att kommunerna skulle få undanta vissa Nr 118 områden från besprutning och att utanför dessa områden skulle krävas Onsdagen den tillstånd för att få sprida kemiska medel. Stor restriktivitet skulle iakttas vid 14 april 1982 beviljandet av sådana tillstånd. Regeringens förslag innebar en centralisering av besluten till länsstyrelserna med möjligheter för skogsägarna att söka dispens från förbudet utan att kommunerna hade haft tillfälle att i förväg utpeka vilka områden som borde undantas från besprutning. Kvar stod dock enigheten om restriktiviteten. Från socialdemokratins sida gjorde vi den bedömningen att om enighet rådde om målet, borde vi inte behöva få en partipolitisk strid om tekniken för att nå detta mål. Vi föreslog därför en kompromiss mellan regeringens förslag och utredningens, i vilken vi förenade regeringens principiella förbud med utredningens krav på kommunernas starka ställning i sammanhanget. Riksdagen beslutade i december månad i fjol i enlighet med det socialdemokratiska förslaget och begärde att regeringen skulle utarbeta lagtext enligt de principer detta förslag byggde på. Regeringen har emellertid vägrat efterkomma riksdagens beslut. Den konstitutionella sidan av denna vägran får diskuteras i annat sammanhang. Efter en ny omgång med regeringsproposition och motioner har riksdagen nu att behandla ett betänkande från jordbruksutskottet där representanterna för den borgerliga majoriteten förenats om ett förslag som enligt vår uppfattning kommer att lämna såväl skogsbruket som miljövården i fullständig ovisshet om vad som skall hända på besprutningsfronten från år till år.

Länsstyrelserna skall samtidigt eftersträva en likformig tillämpning av dispensreglerna. Kommunerna skall ha besvärsrätt. Jag säger uppriktigt: Arma länsstyrelser! Majoritetens förslag kommer, förutom den ovisshet från år till år som det innebär, att skapa ett administrativt krångel av sällan skådat slag. Innebörden av förslaget är dessutom — för att citera Skogarbetareförbundets ordförande från en diskussion under skogsveckan — att vi får en tillståndslag i stället för en förbudslag. Alla vet ju nämligen att det alltid är dyrare att bekämpa lövsly manuellt än med kemiska medel. Mot detta förslag ställer vi socialdemokrater en ordning som innebär att kommunen inom ramen för den fysiska planeringen får ange vilka områden 69 som skall undantas från besprutning. Inom dessa områden skall totalt förbud mot spridning av bekämpningsmedel för bekämpning av lövsly gälla. Den långsiktiga plan där detta anges skall fastställas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut bör inte kunna överklagas till annan instans. Enda överklagningsmöjligheten bör vara s.k. kommunalbesvär. För de övriga skogsområdena inom en kommun som inte kommer att omfattas av totalförbudet bör ett generellt förbud för lövslybekämpningen gälla. Från detta generella förbud skall dispens kunna lämnas. Ansökan om dispens skall inges till skogsvårdsstyrelsen som har att avgöra om dispens skall beviljas eller ej. För att dispens skall kunna lämnas bör gälla dels att lövslybekämpningen är nödvändig för att skogsvårdslagens krav i fråga om tryggandet av skogens återväxt skall uppfyllas, dels att omständigheterna är sådana att mekanisk röjning inte rimligen kan kommaii fråga. Arbetarskyddsskäl kan exempelvis i vissa fall tala mot sådan röjning. Vad som är rimligt från skogsvårdssynpunkt får bestämmas på grundval av en samlad bedömning av alla för det enskilda fallet betydelsefulla omständigheter. Det gäller bl.a. det geografiska läget, skogsmarkens beskaffenhet, beståndssammansättning, terrängförhållanden samt tillgång på arbetskraft som kan utföra röjning med mekaniska metoder. Om så begärs bör, för att den långsiktiga planeringen inom skogsbruket skall underlättas, dispensansökan kunna prövas i samband med att anmälan om slutavverkning inges. Med det angivna systemet möjliggörs en betydligt bättre och säkrare planering såväl för skogsbruket som för miljöoch rekreationsfrågorna. Skogsbruket kommer, genom att totalförbud för bekämpningsmedelsanvändning kommer att råda inom de av kommunerna utpekade områdena, att kunna planeras mera långsiktigt och med större säkerhet för den arbetskraft man behöver använda vid den mekaniska röjningen. De ekonomiska konsekvenser som av naturliga skäl uppstår för den skogsägare som måste använda mekanisk röjning menar vi skall utjämnas inom ramen för det avgiftsoch stödsystem som vi i annat sammanhang har förordat som styrmedel för att inom skogsbruket främja en aktivare skogsvård och en till sådan skogsvård anpassad avverkning. Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad vid utskottets betänkande.